Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Det är ju här inte fråga om några piratsändningar från USAs sida — i så fall skulle jag kanske inte ha ställt min fråga. Vad det här handlar om är i stället att USA bryter sig in på en av Cubas TV-kanaler, nämligen TV2, med propagandasändningar. Man kan naturligtvis diskutera innehållet i dessa sändningar, men det får andra klara av. Detta strider enligt vad jag förstår — och det kan väl utrikesministern bekräfta — mot de internationella konventioner som finns på detta område. Kubanerna, liksom enligt vad jag förstår dessa internationella konventioner, säger att detta är ett brott mot Cubas suveränitet. Jag har till utrikesministern ställt frågan vad Sveriges regering har gjort. Denna verksamhet har ju pågått ungefär en månad, och kubanerna har hitintills lyckats försvåra dessa sändningar. Frågan är nu om Sverige direkt till USA har påtalat att man bryter mot de konventioner man har skrivit under. En supermakt bryter alltså här hänsynslöst mot dessa konventioner. Det är enligt min mening mycket viktigt att Sverige, de politiska partierna i det här landet liksom parlamentariker i västvärlden i övrigt reagerar mot vad som nu sker i Cuba. Sedan kan man ha olika uppfattning om tillståndet i Cuba, det kan jag vara med och diskutera. Detta är emellertid en annan sak. Det finns problem i Cuba, och jag tycker att man skall påtala dem. Men man får då inte ursäkta att en supermakt som förevändning för denna verksamhet tar det faktum att det saknas demokrati i Cuba. Detta får inte accepteras.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

Herr talman! Jag kan instämma med utrikesministern. Jag tror inte heller att effekten blir den som USA utgår ifrån när USA gör den här typen av attacker mot Cuba. Det här är inte det enda som har hänt sedan jag ställde frågan. Det har visat sig att USA när det gäller Cuba har genomfört en mycket stor landstigningsövning och att avsikten tydligen var att övningen skulle ha överraskningskaraktär. Jag vet inte om övningen fortfarande pågår. Det är mycket farliga saker som USA håller på med mot Cuba. Jag vore glad om utrikesministern också i de fortsatta kontakterna med USA framhöll att det är oacceptabelt att USA använder dessa metoder.

Herr talman! Jag har suttit och tittat på texten i den här konventionen, och det är möjligt att jag har tolkat den litet fel. Jag tycker ändå att den är så klar att man kan anse att det här inte är acceptabelt. Det är ett brott mot konventionen att göra på det här sättet. Om det är som utrikesministern säger, får man naturligtvis arbeta på att se till att den blir så klar i fortsättningen att det inte blir någon tvekan på den här punkten.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Det är positivt att Sverige är aktivt och arbetar med denna fråga. Det har visat sig att i Semipalatinsk, där proven nu pågår och har pågått, har det läckt ut radioaktivt nedfall som har smittat ner bl.a. mark och växter och förts vidare till människor. Det finns hundratusentals invånare där, och de har protesterat mycket kraftigt. Om proven nu flyttas till Novaja Zemlja så får man räkna med att det också här, även om proven är underjordiska, kommer att läcka ut radioaktivitet. President Gorbatjov har i ett par tal, senast i höstas, inbjudit de nordiska länderna till ett samarbete för att skydda den arktiska miljön, och Novaja Zemlja ligger ju i det arktiska området. Jag hoppas att utrikesministern då uppfyller sitt löfte och påtalar detta. Jag hoppas också att det inte dröjer ända till 1991, innan Sverige nästa gång gör någonting på detta område, utan att Sverige med kraft för fram dessa synpunkter redan vid den översynskonferens om icke-spridningsavtalet som skall hållas i augusti 1990. Sovjet har ju bidragit till det radioaktiva nedfallet inte bara genom Tjernobylolyckan utan också genom de atmosfäriska prov man tidigare utförde på Novaja Zemlja. FOA rapporterar om en undersökning där man inte bara tittat på nedfallet från Tjernobyl utan också på nedfallet från de atmosfäriska prov som utfördes i början av 1960-talet. Det har visat sig att nedbrytningen av cesium 137 och strontium 90 går anmärkningsvärt långsamt. Forskarna är inte riktigt på det klara med sambandet, men tror att det har något med försurningen att göra. Nedbrytningen går alltså långsammare än de 30 år den borde ta.

Herr talman! Jag tackar för det. Som norrlänning är jag, tillsammans med övriga norrlänningar, synnerligen orolig. Vi har ju drabbats extra hårt av dessa nedfall.

Herr talman! Det är bra att den svenska regeringen, och i den frågan har regeringen stöd av oss i vpk och av de andra patierna också, i alla sammanhang driver linjen att det skall ske en fullständig nedrustning av alla ickestrategiska sjöbaserade kärnvapen. Detta står inte i någon motsättning till att nu klart ta ställning också i fråga om kärnvapenbestyckade ubåtar. Regeringen måste upphöra med den strutspolitik som regeringen och Sten Andersson nu bedrivit under alltför lång tid. Det som nu avslöjats i samband med det engelska örlogsfartyget Ark Royals besök i Köpenhamn utgör starka indikationer för att detta örlogsfartyg hade kärnvapen med ombord. Det håller inte att säga att det råder förbud mot att införa kärnvapen i Sverige och utgå ifrån att dessa kärnvapenmakter skall respektera detta. De gör bevisligen inte detta, utrikesministern. Sverige måste nu ändra sin attityd och kräva ett klart ja eller nej på frågan om kärnvapenmakterna tänker respektera förbudet mot att införa kärnvapen i Sverige. Den argumentation som utrikesministern och andra i regeringskansliet använder om att detta skulle försvåra för Sverige att agera internationellt håller inte. Jag anser inte att utrikesministern på något sätt har förklarat denna ståndpunkt.
Herr talman! Det finns ett förbud mot att införa kärnvapen i Sverige, vilket utrikesministern har påpekat. Vi vet att man bryter mot förbudet. Vore det då inte naturligt att det vidtas åtgärder mot detta? Vi vet ju vilka fartyg som skulle kunna bära kärnvapen. Vore det då inte helt naturligt att vi säger till dessa stater: Dessa fartyg är inte önskvärda i våra hamnar. Jag anser att nuvarande politik är befängd. Greenpeace har visat att det vid 8,5 90 av de flottbesök som Sverige hade under 1980-talet medföljde fartyg som kunde bära kärnvapen och som förmodligen hade kärnvapen ombord. 13 av de 21 kärnvapenfartyg som besökte Sverige under 1980-talet kommer efter år 1991 att bli av med sina kärnvapen efter de justeringar som den amerikanska flottan kommer att göra. Om vi ser på läget under 1990-talet kan vi om åtta fartyg säga: Dessa fartyg vill vi inte ha i svenska hamnar. Jag begriper inte hur detta kan påverka den svenska politiken. När det gäller de nordiska ländernas hållning är ju Sverige ett neutralt land medan Danmark och Norge är med i NATO. Det gör deras situation radikalt annorlunda. Till detta kommer olycksrisken, vilken inte är betydelselös. Greenpeace har visat att det under 1980-talet skedde 3 200 olyckor med kärnvapenfartyg över hela världen. Detta har sin betydelse för Öresund. Vad händer om en olycka sker i Öresund? Vad händer om en olycka inträffar i en hamn? Detta, herr utrikesminister, återstår att besvara. Varför vägrar regeringen att avvisa fartyg som kan bära kärnvapen?
Herr talman? Jag vill tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Jag är givetvis inte nöjd med svaret. Vi har debatterat den här saken vid ett flertal tillfällen. Orsaken till att jag har ställt frågan är att det besök som den brittiska marinen gjorde i Köpenhamn bevisar att man från kärnvapenmakternas sida inte respekterar de beslut som fattats i de nordiska länderna. På samma sätt som Danmarks beslut att landet skall vara kärnvapenfritt inte respekteras av den brittiska flottan eller av den amerikanska flottan så respekteras inte heller Sveriges beslut. Med denna utgångspunkt blir den nuvarande svenska policyn litet ihålig. I internationella fora hävdar vi folkrätten och vår rätt att själva besluta om vårt territorium, och vi hävdar också att stormakterna skall respektera sådana beslut. Helt uppenbart gör man inte det när man kommer till våra hamnar. Detta skapar osäkerhet om vilken hållning Sverige intar. Är det den princip vi uttalar eller det praktiska agerandet som gäller? Det skadar givetvis vår trovärdighet när vi inte ser till att den princip som vi baserar vår utrikespolitik på följs. Det är helt klart, Sten Andersson, att flera länder - Danmark är bara ett exempel, men det gäller även Grekland, Japan, Spanien — har haft besök av kärnvapenbestyckade båtar under 1989 trots ländernas uttryckliga förbud mot sådana besök. Under 80-talet har Sverige haft besök av ett tjugotal kärnvapenbestyckade fartyg. Vår policy blir som en tesil. Vi hävdar en sak internationellt, sedan lever vi efter en annan princip här hemma. Kan utrikesministern garantera att besökande fartyg från kärnvapenmakter inte har kärnvapen ombord? Det vore skönt att få höra en deklaration från utrikesministern om att han litar så mycket på kärnvapenmakterna att han kan ge det löftet i dag.
Herr talman! Först vill jag tacka för svaret på Pär Granstedts fråga. Av svaret framgår det vilken policy Sverige använder sig av vid besök i svenska hamnar av örlogsfartyg från kärnvapenmakterna. Vi informerar då om att de besökande inte får medföra kärnvapen vid besök i våra hamnar. Utrikesministern säger att vi hyser förtroende för att denna politik respekteras. Kan vi det efter det som har hänt i Köpenhamn och som tydligt visar på att det finns risk att det bryts mot denna policy? Samtliga nordiska länder har samma policy. Bryts det då i ett land mot en likadan policy som vi har, vad finns det för skäl att tro att det inte bryts mot samma regel i vårt land? Jag vet att utrikesministern väl känner till att vi från centern hittills inte har tyckt att det har varit tillräckligt att informera om denna vår policy. Vi har tyckt att det är dags att avkräva besked av de fartyg som kommer till svenska hamnar. Tyvärr har vi blivit nedröstade. Den händelse som nu har inträffat ger fog för att hävda att det är dags att gå vidare. Det är viktigt att vi nu har en gemensam nordisk samstämmighet. Men en sådan samstämmighet skulle kunna uppnås även om vi förändrar vår policy. Vi skulle kunna göra det tillsammans. Är utrikesministern beredd att tillsammans med övriga nordiska utrikesministrar ta upp frågan om det är dags att förändra policyn?
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Sten Andersson säger att det inte är den svenska utrikesministern som skall kommentera den typ av händelser som vi refererar till i våra frågor, dvs. påståendet att Ark Royal har gått in i Köpenhamn med kärnvapen ombord. Men det borde i högsta grad vara angeläget för en svensk utrikesminister att fundera över den egna policyn om kärnvapenstater faktiskt går in i hamnar på detta vis och för in kärnvapen på nordiskt territorium trots att det är förbjudet. Det visar på en enorm nonchalans mot de små staterna och deras rätt till självbestämmande. Har inte denna händelse på något vis rubbat cirklarna? Har man inte i utrikesdepartementet funderat över hur vi skall förhålla oss? Skall vi fortfarande som strutsen stoppa huvudet i sanden och låtsas som om ingenting har hänt? Jag vill ändå att Sten Andersson kommenterar denna händelse. Tror Sten Andersson att Ark Royal har gått in i hamnen med kärnvapen ombord? Om Sten Andersson inte tror det, var tror han då att kärnvapenmakterna när de gör sina flottbesök i de nordiska hamnarna gör av med sina vapen? Det skulle vara intressant att få veta. Man måste ha någon fundering över hur det faktiskt går till. Man kan inte bara låta sig luras, och framför allt inte låta lura det svenska folket som känner en stor oro för att kärnvapenstaterna beter sig på det viset gentemot små stater.

Herr talman! Det sistnämnda kan ju Sten Andersson stå här och säga på ett demagogiskt sätt. Lägg fram bevisen för att det är så illa med de andra nordiska länderna! Det är klart att Svenska freds inte har lagt fram några absoluta konkreta bevis om det brittiska örlogsfartygets besök i Köpenhamn. Men det har framkommit klart att det brittiska örlogsfartyget hade med sig kärnvapen i Köpenhamn. Andra talare har här visat på andra länder där det bevisligen har varit örlogsbesök och där fartygen har varit kärnvapenbestyckade. Utrikesministern säger att detta bygger på förtroende. Vi måste lita på kärnvapenmakterna. Men bevisligen kan vi inte lita på dem. Då håller inte det förtroende som skall råda, utan vi måste tala om vad som gäller för Sverige och kräva ett klart svar om de respekterar det.
Herr talman! Sten Andersson, det är brist på konsekvens här! Hur i hela friden skall vi få bort kärnvapnen genom att tillåta dem i svenska hamnar? Jag trodde att vi skulle gå successivt fram för att få bort kärnvapnen. Ett första steg vore att få bort dem ur svenska hamnar. Då vore det naturligt att säga att vi inte önskar besök av de fartyg som kan bära kärnvapen. Dessa stater har givetvis andra fartyg som kan gästa oss. Misstanken borde vara nog. Jag menar att vi inte behöver veta. Vi vill inte ha besök av dessa fartyg. Det borde vara en möjlig politik att genomföra. Eller hur?
Herr talman! Jag har inte tagit upp denna fråga utifrån ett nedrustningsperspektiv. Jag tycker att det är viktigt att Sverige ser till att de principer som vår utrikespolitik bygger på också efterföljs, dvs. att de stora stater som vi vill skall respektera de små staternas beslut också gör det när de besöker vårt territorium. Det handlar om Sveriges trovärdighet gentemot omvärlden också när vi skall resonera med dessa stater i andra sammanhang. När det gäller förtroendet mellan Sverige och kärnvapenmakterna menar Sten Andersson att vi skulle få kännedom om vi frågade huruvida det finns kärnvapen ombord eller inte. Kärnvapenmakterna är helt uppenbart rädda för att få den frågan, för då måste de svara ja eller nej. De vågar emellertid inte ljuga i internationella sammanhang när de får en direkt fråga. Det är ju vad som har hänt i fallet Nya Zeeland. Jag vill återigen fråga: Menar utrikesministern att detta inte skadar vår trovärdighet? Kan utrikesministern garantera att inte någon av de båtar som besöker oss från kärnvapenmakterna har kärnvapen ombord? Den frågan ställde jag också i mitt första inlägg.
Herr talman! Sten Andersson sade att han ville nå resultat och att skillnaden mellan honom och oss andra är att vi inte har den ambitionen. Jag vill då korrigera detta påstående, för målet för åtminstone oss i centern är faktiskt att nå resultat. Det är skillnad mellan att tro och att veta. Det är helt riktigt. Men detta som nu har hänt har ändå gett — precis som Sten Andersson sade — starka indikationer på att det mycket väl kan ha förhållit sig så att detta fartyg hade kärnvapen ombord, vilket omständigheterna pekade på. Min fråga till Sten Andersson var just hur man gemensamt kan agera inom de nordiska länderna. Man kan ju ta upp frågan på ett nordiskt ministermöte och tillsammans försöka föra en resultatpolitik för att åstadkomma en kärnvapenfri zon i Norden. Jag vet att socialdemokraterna har fattat ett kongressbeslut om att man, när det inte längre lönar sig att arbeta internationellt, eller när man inte kommer längre på den väg vi i dag följer då det gäller att få bort kärnvapenbestyckade fartyg, skall gå vidare och ta nästa steg. När skall detta ske?
Herr talman! Också jag vill knyta an till detta med resultatpolitik. Sten Andersson talade om den kärnvapenfria zonen i Norden. Jag undrar då: Var är resultatet någonstans? Vi har väntat länge på att få något resultat ifrån ämbetsmannagruppen. Vi vet egentligen inte vad denna grupp sysslar med, för dess verksamhet är ju så hemlig. Sten Andersson sade att om vi går ut och är aktiva när det gäller hamnfrågan, kommer allt arbete i zonfrågan att ha varit förgäves. Det är ett mycket märkligt påstående. Jag vore tacksam om Sten Andersson kunde utveckla vad det är som skulle försvinna och vad det är som egentligen finns. Vi har ju inte ens fått reda på detta. När det gäller FN sade Sten Andersson att också detta arbete skulle vara förgäves. Då har dessa framstötar i olika internationella sammanhang faktiskt inte gett något resultat. Vi har inte fått någon ändring till stånd. Riksda gen har ju uttalat att om det inte blir någon ändring, skall det vidtas andra åtgärder. När kommer de andra åtgärderna?

Herr talman! Den isoleringspolitik som USA försöker att bedriva mot Nya Zeeland har faktiskt misslyckats. Man gjorde naturligtvis sina försök, men den politiken har inte varit framgångsrik. Det tror jag att också utrikesministern känner till. Så är läget i dag. Det är ganska illa om de andra nordiska länderna agerar på det här sättet. Det skulle alltså försvåra arbetet med den nordiska zonen, om Sverige skulle driva kravet på ett klart besked av de kärnvapenmakter som besöker oss med fartyg. Detta låter ganska upprörande, men jag har svårt att tro att det är så allvarligt som utrikesministern säger, Om så vore, anser jag att detta inte skulle vara ett hinder för att Sverige skall ha en klar uppfattning när det gäller dessa frågor och ett bestämt agerande mot de kärnvapenmakter som tänker besöka oss med örlogsfartyg. Vi borde kräva ett klart besked från deras sida.
Herr talman! Problemet med detta resonemang är att vi ställer upp på kärnvapenmakternas spel, som innebär att inte tala om vilka vapen som finns ombord. Det är vad det handlar om. På grund av att kärnvapenmakterna inte vill tala om vilka vapen som finns ombord får vi inte klara besked. Jag menar att vi inte skall ställa upp på det spelet. Om man inte vill deklarera till 100 96 att det inte finns kärnvapen ombord, då skall vi inte tillåta dessa fartyg att besöka svenska hamnar. Det är en kristallklar och bra ståndpunkt. Som skäl till att inte detta kan ske sade Sten Andersson att vi är rädda för repressalier från kärnvapenmakterna. Är det detta som är skälet? Sten Andersson nämnde denna orsak när det gällde Nya Zeeland-frågan.

Herr talman! Kontentan av utrikesministerns resonemang blir alltså att vi inte kan upprätthålla den svenska principen om kärnvapenfrihet för då skulle samarbetet med de övriga nordiska länderna när det gäller zonfrågan upphöra. Det är klart att det skadar vår trovärdighet när Sverige tillämpar en uttalad princip i FN och andra internationella sammanhang samtidigt som vi när vi får besök av dessa stormakter, som vi menar skall respektera små staters beslut, tillåter dem att föra med sig kärnvapen in i svenska hamnar. Jag har tidigare ställt frågan om utrikesministern bestämt kan garantera att det inte förs in kärnvapen i svenska hamnar. USS Ticonderoga var här förra sommaren. USS Hayler och andra båtar har varit här under de senaste åren. Kan jag tolka utrikesministerns svar som att dessa båtar inte hade kärnvapen ombord när de besökte Sverige?
Herr talman! Jag är inte okunnig om att ni redan har diskuterat besök av kärnvapenbestyckade fartyg i nordiska hamnar, men jag är faktisk okunnig om att ni sinsemellan hunnit ta upp den senaste incidenten. Är det så? Jag menar att detta är en ny situation som har ökat oron även i Danmark. Därför finns det en ny anledning att undersöka om det finns andra vägar att gå fram gemensamt utifrån denna händelse. Det var vad jag avsåg med min fråga. Visst kan det finnas risker med att gå fram isolerat, men om man inte kan få andra länder med sig har vi — som jag tidigare sade — i centern förordat att man skall gå snabbare fram. Det kostar på, man måste vara modig och det kan bli regeringskris, men det är viktigt att föra frågan framåt. I och för sig trodde jag inte att socialdemokraterna var rädda för en regeringskris — det var menat som ett skämt, jag tycker inte att vi skall ha en sådan när det gäller den här frågan.
Herr talman! Jag undrar vilka bevis Sten Andersson behöver ha för att bli övertygad om att kärnvapenstaterna faktiskt har kärnvapen ombord på de fartyg som är gjorda på ett sådant sätt. Höga f.d. amerikanska militärer som har varit med på denna typ av båtar har bekräftat att de aldrig varit med om att man har lastat av några kärnvapen. Lämnar man USA, är man rustad för att gå ut i krig. Då är båtarna bestyckade på ett sådant sätt att de kan gå in i en krigssituation. Man lastar inte av några vapen. Hur många sådana här bevis skall man behöva för att kunna ändra sin politik? Tycker inte Sten Andersson att det snart är dags att fundera över vilket som är nästa steg i denna process? Vi måste väl göra någonting? Vi i Sverige kan inte vara så passiva som vi är i dag? Skulle vi inte också kunna vara litet mera pådrivande och inte bara i internationella sammanhang tala om allmän nedrustning när det gäller andra utan själva agera i vårt eget område?

Herr talman! Man inte gå ombord och kontrollera, säger utrikesministern. Nej, det är riktigt. Det kan man naturligtvis inte göra. Vilken är då den säkraste garanti som vi kan få ifrån de länder som är kärnvapenmakter och som kommer hit med sina örlogsfartyg? Är det att bara tala om vad vår lag säger? Då säger landet i fråga att det har noterat detta. Vi kan i stället säga att vi har en lag som förbjuder införande av kärnvapen, att vi vill att besökande fartyg skall respektera det och fråga om de är beredda att göra det. Jag tror att det sistnämnda alternativet ger en större garanti.

Herr talman! Vi kan ta och överföra siffrorna från Greenpeace för 1980 talet och anta att de skall gälla för 1990-talet för att få en uppfattning om vad vi talar om. Det gäller då åtta kärnvapenkapabla fartygsbesök i Sverige. Jag förstår egentligen inte skälen till varför vi skulle tillåta just dessa fartyg att besöka svenska hamnar. Varför skulle det vara så förfärligt om vi sade till dessa länder att de gärna får komma till oss, men med några andra fartyg? I andra sammanhang har vi inte dragit oss för att vara föregångare internationellt. Vi har varit föregångare på många områden. Varför, Sten Andersson, skulle det vara så hemskt om Sverige skulle vara föregångare på detta område och gå i spetsen för att förbjuda kärnvapenkapabla fartygsbesök? Varför, Sten Andersson? Jag förstår inte detta.
Herr talman! Man kan fråga sig om vi behöver ha de erforderliga bevisen direkt i handen. I andra sammanhang har vi från svensk sida agerat — det har utrikesministern också gett uttryck för — utifrån uppgifter som vi har fått från andra. När det gäller kärnvapen på båtar finns uppgifter från internationella vapenforskare, vi har en egen underrättelsetjänst som skulle kunna hjälpa oss med detta, och såvitt jag vet finns det sådana uppgifter på försvarsdepartementet. Kärnvapenmakternas doktriner är dessutom mycket lätta att tolka. Man åker inte ut på haven långt ifrån sin hemmahamn utan att ta med sig full stridsmundering. Fortfarande frågar jag utrikesministern om jag skall tolka svaret som jag har fått så att dessa båtar — USS Ticonderoga och USS Hayler m.fl. — inte har haft kärnvapen ombord när de har besökt svenska hamnar. Ett klart besked på den frågan vore bra att få.
Herr talman! Jag fick inget svar på om Sten Andersson är beredd att på nytt ta upp frågan om besök, mot bakgrund av att man kan anse att detta är en nytillkommen händelse, eftersom den i alla fall visar på sannolikheten av att det här fartyget har haft kärnvapen ombord. Kan jag i annat fall få ett klart besked om att Sten Andersson inte anser att detta är tillräckligt väsentligt för att föra upp på nästa gemensamma ministermöte? Det är naturligtvis riktigt att man inte kan gå ombord på fartyg. Däremot skulle man kunna kräva besked. Jag vet också att ni socialdemokrater tycker att det egentligen inte bygger upp något förtroende när man varken förnekar eller bekräftar att man har kärnvapen ombord. Ett steg på vägen skulle kunna vara att bara begära ett besked. Det bygger fortfarande på ett förtroende mellan staterna.
Herr talman! Sten Andersson vill gärna tala om nedrustning och kärnvapennedrustning. Naturligtvis vill vi alla att kärnvapnen skall försvinna. Risken är nu — när man håller på att ta bort landbaserade kärnvapen — att det blir en upprustning till havs. Då vi agerar som vi gör i Sverige underlättar vi upprustningen till havs, eftersom man kan ha en flotta i vårt närområde på detta sätt och gå in i de nordiska hamnarna med kärnvapen. På det sättet tycker jag att effekten blir tvärtemot vad Sten Andersson egentligen talar för. Om vi skall verka för att vi själva skall ha kärnvapenfritt i det nordiska området, måste vi också kräva att vi får svar på frågorna om de fartyg som går in i våra hamnar har kärnvapen ombord eller ej. Om vi inte får svar på frågan, måste vi följa samma politik som man gör i Nya Zeeland, som jag ser det. Varför är vi så rädda för att själva agera för vårt eget område?

Herr talman! Jag kan bara notera att den fråga som jag nu har ställt i flera inlägg, om utrikesministern kan garantera att de fartyg som besökt oss inte har haft kärnvapen ombord, inte är besvarad. Det tycker jag är ytterligare ett bevis på att utrikesministern och regeringen inte kan säga något sådant, eftersom man har uppgifter som visar att vid besöken från kärnvapenmakterna kan det mycket väl finnas kärnvapen ombord på båtarna. Sedan vågar man inte hävda vår princip om att vi skall ha kärnvapenfrihet på grund av vårt förhållande till bl.a. USA. Det är sådana mer subtila skäl som jag tror ligger i botten.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att under denna debatt har vi fortfarande inte fått höra några bärande skäl till varför vi inte skulle kunna tacka nej till besök av kärnvapenkapabla fartyg — inga bärande skäl. Jag tycker att Sten Andersson har flytt undan detta hela tiden och hänvisat till de nordiska länderna. Fortfarande skulle jag vilja höra vilka de bärande skälen är till varför vi inte skulle kunna göra detta. Varför skulle vi inte kunna gå före även på detta område, såsom vi har gjort på andra områden?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

Sedan Gudrun Schyman ställde den här frågan har, precis som utrikesministern säger, konstitutionsutskottets majoritet beslutat att rikta kritik mot att Indien inte haft tillgång till detta material, bl.a. RRVs rapport. Efter vad jag förstår kommer kammaren att fatta beslut i enlighet med konstitutionsutskottets förslag. Det innebär att Indien får del av i varje fall RRVs rapport. Såvitt jag förstår finns det även en del andra uppgifter och rapporter som borde överlämnas till Indien. Vad jag däremot inte förstår är att utrikeshandelsministern, som inte är närvarande i kammaren, enligt tidningsuppgifter har sagt att RRVs rapport inte skall offentliggöras. Jag tycker att det är litet dumt, eftersom den tidigare varit publicerad. Därför tycker jag att rapporten borde kunna offentliggöras i det här sammanhanget. Hela den här vapenaffären har varit en mycket seg deg, och det som nu sker borde ha hänt långt tidigare. Nu är det emellertid inte så att det är regeringen och de socialdemokratiska ledamöterna som har varit mest tillmötesgående, utan det är faktiskt oppositionen som tvingat fram den ena åtgärden efter den andra. Jag tycker att det är synd att det har varit på det här sättet. Men nu kanske det kan bli slut på sådana här vapenaffärer.

Herr talman! Jag tackar för detta märkliga svar, som jag tycker visar att det finns all anledning för regeringen att med mycket stor uppmärksamhet följa vad som händer i EG. Här skriver alltså Frankrikes president och Västtysklands premiärminister ett brev, där de säger att man skall påskynda byggandet av en politisk union som bl.a. skall ha en gemensam utrikesoch säkerhetspolitik. De får i allt väsentligt stöd för detta av de andra EG-ländernas regeringschefer. Detta viftar nu Sveriges utrikesminister bort, som om det vore fråga om några obetydliga kommunalpolitiker i Bretagne eller Bayern. Men det är alltså fråga om regeringschefer, och de har fått stöd av de övriga EG-ländernas ledare. Dessutom är det så, att tanken på en union inte hänger i luften, utan detta är ett led i en trestegsraket. Den inre marknaden, som majoriteten här i riksdagen vill föra in Sverige i, är det första ledet, den ekonomiska monetära unionen det andra ledet och den politiska unionen det tredje. Den ekonomiska monetära unionen befinner sig på ett långt framskridet stadium. Det handlar om en gemensam finanspolitik, en gemensam centralbank, en gemensam valuta, gemensam budgetkontroll, harmonisering av indirekta skatter osv. Sveriges beroende skulle öka enormt om vi anslöt oss till detta samarbete. Ovanpå detta säger nu Kohl och Mitterrand att man skall fullfölja den politiska unionen med en gemensam utrikesoch säkerhetspolitik. Måste ändå inte Sveriges utrikesminister utgå från att man i EG själv vet vad man talar om? Tror Sten Andersson inte att man kommer att bygga upp en politisk union? Vill Sten Andersson inte förklara för det svenska folket vad det innebär för Sveriges relationer till EG? Vore det förenligt med svensk neutralitetspolitik att vara medlem i eller bli starkt beroende av en politisk union mellan dessa europeiska stater inom ramen för EG?

Herr talman! Sanningen är ju att EG håller på att bygga den inre marknaden där Sverige säger sig vilja vara med, vilket vi från miljöpartiet har kritiserat. Detta skall vara färdigt den 1 januari 1993. EG bygger den ekonomiska monetära unionien som skall leda till gemensam centralbank, gemensam valuta, osv. Detta skall också vara färdigt den 1 januari 1993. Nu har Kohl och Mitterrand sagt att den politiska unionen, som EG-parlamentet antog en ny resolution om så sent som i februari, också skall vara färdig den 1 januari 1993. Detta har de i allt väsentligt fått stöd för från alla de andra EG-länderna. T.o.m. Thatcher har låtit bli att motsätta sig att man går vidare och diskuterar detta. Och om hon skulle motsätta sig detta är hon i minoritet; då säger man från EG-parlamentet att man bygger unionen utan Thatcher. Måste inte utrikesministern ta ställning till vad detta betyder för den svenska EG-politiken? Är det förenligt med svensk neutralitet att Sverige blir beroende av denna EG-stormakt?

Herr talman! Göthe Knutson har ställt två frågor till mig som gäller tilllämpningen av permissionsreglerna i kriminalvården. Den ena frågan gäller antalet misskötta permissioner och den andra ett speciellt fall. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Antalet beviljade permissioner uppgick föregående budgetår till totalt drygt 40 000. I genomsnitt missköttes 4 96 av dessa. Tre fjärdedelar avser särskilda permissioner, där andelen misskötta är 1 96. Den återstående andelen är regelbundna permissioner som missköttes i 14 96 av fallen. Bilden av misskötta permissioner är således mycket splittrad. I kategorin regelbundna permissioner är det också mycket stora variationer mellan olika anstalter, även mellan anstalter av samma kategori. Vid vissa slutna lokalanstalter uppgår andelen misskötta permissioner till 40—50 26, vilket givetvis är en helt oacceptabel siffra. Det som har kommit fram om permissioner för utrikes resor ter sig också ganska anmärkningsvärt. Mot den här bakgrunden tänker jag föreslå att regeringen ger kriminalvårdsstyrelsen i uppdrag att se över tillämpningen av permissionsreglerna.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det är ett svar på två frågor, och det är ett mycket kortfattat svar. I synnerhet är svaret på den andra frågan mycket kortfattat, bara två och en halv rad i det utdelade svaret. Svaret innehåller emellertid något väsentligt. Äntligen ger justitieministern och regeringen efter för den kritik som vi från moderat håll har riktat mot den slapphet som alltför länge har varit utmärkande för en del av fångvården, och framför allt för de s.k. regelbundna permissionerna. Nu skall alltså en utredning om permissionsreglerna tillsättas. Som moderat företrädare tackar jag för det. Vi moderater vill ha ordning, vi vill ha ett rättssamhälle, och vi vill att kriminalvård verkligen skall vara kriminalvård och att påföljder i form av fängelsestraff också skall avtjänas. Min andra fråga till justitieministern handlar om den mycket uppmärksammade utlandsresan som en fånge, en s.k. direktör, har fått lov att göra till Spanien. Under denna veckolånga vistelse misstänks han för att ha ägnat sig åt ny brottslighet. De siffror som justitieministern tar upp ser inte så skrämmande ut som verkligheten är. Svenska Dagbladet har refererat siffror rörande misskötta permissioner. Det framgår där att de regelbundna permissionerna som missskötts har ökat i omfattning. Anser statsrådet att detta skall fortsätta under den tid som utredningen pågår?
Herr talman! Göthe Knutson är som vanligt, höll jag på att säga, historielös. Permissionsfrågan har under många år diskuterats i riksdagen och i många andra sammanhang. Det har skett en översyn av reglerna och anvis ningarna från kriminalvårdsstyrelsen, och de nya reglerna trädde i kraft så sent som den 1 juni 1989. Kriminalvårdsstyrelsen har därefter gjort en uppföljning av tillämpningen av de nya permissionsreglerna. Det gjordes alltså ganska omedelbart efter det att de hade börjat tillämpas. Redovisningen från kriminalvårdsstyrelsen gäller perioden juni-oktober 1989, alltså efter den tid som jag redovisade siffror för och som gällde ett helt budgetår. Den uppföljningen visar bl.a. att antalet beviljade regelbundna permissioner vid de slutna lokalanstalterna, vilka är problematiska när det gäller misskötsamhet, under denna tid har minskat med 31 26. Utredningen visar även att andelen misskötta permissioner vid dessa anstalter är något mindre än tidigare. Även om tendensen är att denna andel minskar, anser jag inte att det är till fyllest. Det är anledningen till att jag avser att föreslå regeringen att ge detta uppdrag till kriminalvårdsstyrelsen för att vi skall få se i vilken utsträckning ytterligare åtgärder kan vidtas för att nedbringa andelen misskötta permissioner.
Herr talman! Jag är nog inte rätt person att betecknas som historielös. Men statsrådet gör som vanligt en egendomlig beskrivning av verkligheten. För att vi här i riksdagen inte skall missa något ber jag att få hänvisa till kriminalvårdsstyrelsens egen tidning, i vilken man refererar vad generaldirektören Björn Weibo, som är underställd justitiedepartementet, har sagt. Han säger bl.a.: ”Får vi en diskussion i riksdagen om misskötta permissioner, kommer jag att få svårt att försvara detta.” I Svenska Dagbladet säger han: ”Blir det debatt i riksdagen om misskötta permissioner, får jag det svettigt ---.” Detta är i alla fall något som man inom kriminalvårdsstyrelsen inte tar som ett lappri, vilket justitieministern gör här verbalt. Men jag uppmärksammar speciellt att en utredning skall tillsättas. Det visar sig alltså hur rätt jag har haft när jag, historielöst eller inte, tagit upp dessa frågor.
Herr talman! Jag avser att bortse från de kommentarer som Göthe Knutson fäller om det sätt på vilket jag hanterar frågan om misskötta permissioner. Låt mig emellertid bara konstatera att kriminalvårdsdirektören Weibo hade rätt i sina antaganden att han skulle få det svettigt.
Herr talman! Jag skall inte heller fästa avseende vid justitieministerns beteckning på mig som historielös. Däremot skall jag passa på att nämna att det på många anstalter är 40-50 26 av permissionerna som missköts. På Färingsö är det 54 90, Växjö 46 70, Halmstad 44 96, Visby 43 90, Nyköping 42 70, Hageby 40 26 och Håga 39 90. Har man från departementet följt denna statistik och åsett hur det har skett en försämring? Det finns ingen rätt till permission — det säger också generaldirektör Weibo — men det skall finnas en möjlighet. Den möjligheten anser vi moderater skall tillkomma de fångar som sköter sig. Det är förvånansvärt att man så länge från justitiedepartementet passivt har åsett hur fångar missköter permissionerna och är ute och begår nya brott och inte kommer tillbaka till anstalterna efter permissionerna.
Herr talman! Man kan naturligtvis ha olika tidsuppfattningar. Jag försökte skissa vilka åtgärder som har vidtagits. Men jag nöjde mig med att gå tillbaka till den 1 juni 1989 och den uppföljning som skedde under förra hösten och de åtgärder som har börjat vidtas under våren. Jag tycker inte det är att ta lätt på uppgiften. Tvärtom tycker jag att kriminalvårdsverket liksom departementet och även många i parlamentet har visat stort intresse och engagemang i denna fråga. Det gläder mig att kunna konstatera att de uppföljningar som kriminalvårdsstyrelsen har gjort tycks tyda på att vi får ner misskötsamheten vid permissioner. Vi skall upprätthålla ambitionen och försöka få ner misskötsamheten ytterligare.
Herr talman! Jag tackar för det kompletterande svaret. Det är i alla fall att konstatera att det är generaldirektören för kriminalvårdsverket och den som har refererat i tidningen Senaste nytt från kriminalvårdsverket som har gjort den avgörande insatsen för att regeringen nu skall komma loss och försöka att åtminstone se över det hela för att få en bättring. Det är också generaldirektören som har slagit larm och förklarat att han är mycket bekymrad över situationen. Han säger: ”Är det förberedelserna som brister? Har vi hamnat i ett system, där de intagna ställer krav på permission? Det finns ingen rätt till permission.” Han har åstadkommit åtminstone ett första steg som justitieministern då är beredd att ta, kanske också med min medverkan.
Herr talman! Jag vill uttrycka min glädje över att även Göthe Knutson är
Herr talman! Jag är utomordentligt nöjd med myndighetschefer som säger sanningen. Björn Weibo hör till dem.

Herr talman! Bengt Harding Olson har frågat mig om jag är beredd att låta ett milounderhållsregemente upprättas i Hässleholm. Regeringen har helt nyligen i proposition till riksdagen hemställt om godkännande av att bl.a. inrätta ett milounderhållsregemente i Övre Norrlands militärområde. Propositionen är lagd bl.a. mot bakgrund av en strävan att åstadkomma en bättre överensstämmelse mellan försvarsmaktens grundorganisation och dess krigsorganisation. Den i propositionen föreslagna organisationen har bedömts lämplig för Övre Norrlands militärområde. Den nu framlagda propositionen utgör inget generellt ställningstagande till att motsvarande myndigheter skall inrättas inom övriga landets militärområden. Det är vidare alldeles för tidigt att nu fastställa geografisk lokalisering av sådana myndigheter.
Herr talman! Jag får tacka försvarsministern så mycket för svaret. Försvarsbeslutet från december 1989 omfattar inte underhållstjänsten. Nu kommer en separat proposition, där man vill effektivisera underhållsfunktionen. Försvarsministern vill tydligen här uppnå en överensstämmelse mellan krigsorganisationen och fredsorganisationen genom inrättande av något som kan kallas milounderhållsregemente. Av någon outgrundlig anledning skall sådant nu endast inrättas i norra Sverige. En effektiv underhållsorganisation är naturligtvis lika viktig i alla delar av Sverige. Särskilt angeläget är det naturligtvis att det nu sker en effektivisering även i södra Sverige, då med lokalisering till Hässleholm. En rimlig beslutsordning, tycker jag, vore att man samtidigt som trängregementet i Hässleholm läggs ner inrättar ett milounderhållsregemente på samma plats. Tycker inte försvarsministern det? Det svar som jag fått skriftligen ger inget klart besked. Varför är försvarsministern så negativ till Hässleholm?

Herr talman! Jag tackar för detta sedvanligt optimistiska svar om att Sverige mycket väl kommer att kunna få alla fördelar av EG-anpassningen utan att egentligen betala någonting för det. Vi har hört många sådana. Anita Gradin blir mer och mer ensam om att tro att det skall vara så enkelt. Den 26 januari 1989 sade Anita Gradin att vi inte kommer att acceptera någon social nedrustning, försämrad miljö, minskat konsumentskydd, urholkad arbetsrätt, eftergifter på jämställdhetsområdet eller försämrade arbetslivsvillkor. I dag är tonläget betydligt mer urvattnat. Vi vill värna om vissa områden, heter det. Det är reella förhandlingssvårigheter, men samtidigt påpekar Anita Gradin att alltför långtgående krav och undantag riskerar att undergräva EFTAs möjligheter. Vad betyder det? Står inte löftena kvar? Är det så att det faktiskt har visat sig att skillnaderna mellan svenska regler och EG-reglerna är så betydande att man inte kan anpassa sig till EG utan att göra väsentliga eftergifter? Det är mycket troligt att det är så. Nu har vi i dag fått en redovisning av väldigt mycket, men den är naturligtvis som vanligt hemligstämplad — den vanliga röda hemligstämpeln igen. Här har vi det som verkligen är dynamit i EG-debatten. Jag vet inte om jag ens kan tala om hur många sidor det är i denna redovisning, där regeringen äntligen redogör punkt för punkt för vad det skulle kosta i sänkt miljöstandard, säkerhetsstandard, konsumentstandard osv. Det motsvarar i allt väsentligt det som vi i miljöpartiet de gröna hela tiden har varnat för. Jag skulle vilja fråga: 1. Har regeringen frångått de löften som Anita Gradin gav den 26 januari 1989? Det finns alltså inget förhandlingsutrymme. Men vad är det som vi skall förhandla bort? Kan vi få några exempel på det? 2. När blir det här offentligt, så att debatten inte bara behöver föras bakom EFTA-delegationens lyckta dörrar?

Herr talman! Under ett par års tid har det förts en EG-debatt, och vi i miljöpartiet de gröna har varit ganska ensamma om att säga att den EG-anpassning som regeringen driver kommer att kosta i form av försämringar av svensk miljöstandard, av konsumentskyddet, av den socialpolitiska standarden, av jämställdhetsstandarden osv. Vi har, ofta med mycken möda och stort besvär, slitit fram hemliga papper. Men vi publicerar aldrig hemliga papper -— vi håller oss till de regler som gäller. Men vi kräver att papperna skall offentliggöras. Vi har blivit beskyllda för svartmålning, för skräckskildringar och för att ha kommit med uppgifter som är lögn och förbannad dikt. Men nu visar det sig att regeringen i sitt s.k. arbetspapper, som man har hemligstämplat med rött, i allt väsentligt bekräftar den bild som vi har gett av läget — skall man anpassa sig till EG, kostar det, precis som vi har sagt, i form av försämringar. Anita Gradin säger att den här debatten skall föras i EFTA-delegationen. Men jag hävdar att den måste föras offentligt. När kan vi föra debatten offentligt? Jag tänker minsann inte publicera något som är hemligstämplat, och har heller aldrig gjort det. Därför vädjar jag om ett svar från regeringen på frågan: När kan vi föra denna debatt offentligt?

Herr talman! Det är helt riktigt att vi är kritiska till regeringens uppläggning. Men det spelar ingen roll just i den här diskussionen. Här handlar det om att vi har gjort en beskrivning — det här kommer ju att kosta väldigt mycket. De som är anhängare av EG-anpassningen får lov att redovisa kostnaderna och sedan får man möta svenska folket i den debatten. Det gäller att fråga svenska folket: Vill ni betala för att få in asbesten igen? Vill ni betala för att vi får in en mängd produkter för vilka gäller t.ex. sämre avgasregler? Vill ni betala för att vi får in en mängd preparat, som saknar en redovisning av ingående kemikalier och som gör att t.ex. allergiker kan drabbas? Vill ni betala för att vi får in hushållsmaskiner som är farliga för barn? Vill ni betala för att vi får in leksaker som är farliga för barn? Fler frågor kan ställas. Dessa frågor kräver vi att ni ställer till svenska folket. Hittills har vi bemötts med uttalanden om att vi ljuger, att vi kommer med skräckskildringar och att vi svartmålar. Men nu visar det sig att regeringen själv i allt väsentligt dokumenterar att vi har rätt. Vad vi begär är att debatten förs offentligt och inte bakom lyckta dörrar. Då är det inte fråga om att publicera något som man enbart kan dra egna slutsatser av, utan då är det fråga om att ni i regeringen måste tala om vad ni är beredda att betala.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
Det är det som ni måste redovisa. Skall jag tolka uttalandena här så, att ni inte kommer att så att säga sälja bort asbesten? Det blir inget EES-avtal om Sverige inte får igenom sitt krav på undantag för asbesten. Är det en riktig tolkning, Anita Gradin? Detta är ett konkret exempel. Men det här är väldigt viktigt för stora grupper av löntagare som jobbar med asbestprodukter och för alla dem som har anhöriga eller släktingar som har fått cancer till följd av hantering med asbest, osv. De här människorna skulle nog gärna vilja veta hur det förhåller sig.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
Herr talman! Den som är slängd i det diplomatiska språket inser att detta inte var ett klart svar på den ställda frågan. Svaret var inte ett nej. Men det var heller inte ett ja. Anita Gradin sade: ”Det kan mycket väl bli ett EES-avtal med asbesten som undantag.” Ja, det är möjligt att det kan bli så. Men min fråga är: Om EG inte beviljar undantag för asbesten och priset för vår del för ett EES avtal blir att vi måste betala för att få tillbaka asbesten i Sverige, blir det då ett EES-avtal? Jag undrar alltså: Skriver Sveriges regering under ett EES avtal?

Herr talman! Mona Saint Cyr och Rune Rydén har frågat mig på vilket sätt regeringen — mot bakgrund av den nya livsmedelspolitiken — avser att stödja småskalighet och alternativ i glesbygd samt decentraliserad produktion. De har båda angivit produktion och försäljning av mjölk som exempel. Anders Nordin, Marianne Samuelsson och Margitta Edgren har frågat mig om regeringens inställning till försäljning av opastöriserad mjölk. An ders Nordin frågar vad jag avser att göra för att få bort sådan försäljning, medan Marianne Samuelsson och Margitta Edgren frågar om jag avser att vidta åtgärder för att möjliggöra viss försäljning av opastöriserad mjölk. Marianne Samuelssons fråga avser försäljning till dem som inte tål pastöriserad och homogeniserad mejerimjölk. Kjell Dahlström har frågat mig vilka ändrade direktiv jag avser att ge till livsmedelsverket för att underlätta alternativa och fria försäljningsformer av lantbruksprodukter. Även denna fråga avser opastöriserad mjölk. Både Margitta Edgren och Kjell Dahlström utgår i sina frågor från en lantbrukare i Skåne som säljer opastöriserad mjölk. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Ett av målen i det förslag till ny livsmedelspolitik som regeringen presenterade för riksdagen i april är att konsumenternas val skall styra produktionen. I dag utgör jordbruksprisregleringen ett hinder i detta avseende. Konsumenter och producenter har avskärmats från varandra, och därför har de beslut som producenterna fattat inte alltid grundats på vad konsumenterna efterfrågar utan snarare på signaler från det mycket komplicerade regleringssystemet. Detta är en beklaglig konsekvens av den nuvarande livsmedelspolitiken. Att de interna marknadsregleringarna avvecklas kommer alltså att vara positivt från konsumentsynpunkt. Jag vill dock poängtera att livsmedelspolitiken bara är en del i en vidare konsumentpolitik. De positiva effekterna av en ny livsmedelspolitik som kan komma konsumenterna till godo kommer fortfarande att behöva kompletteras av andra konsumentinriktade insatser. För att ytterligare gynna utvecklingen av alternativ och småskalighet i glesbygd föreslår regeringen också att en utökning skall ske med 100 milj.kr. om året av de regionalpolitiska medel som är avsedda för glesbygdsstöd och regional projektverksamhet. Det är naturligt att denna utökning av medlen går till s.k. kombinationsföretag, där jordbruket ingår som en del. Härigenom skapas även möjligheter för ett utökat stöd till t.ex. småskalig livsmedelsförädling. På detta sätt kan även viktiga delar i det s.k. åtgärdsprogrammet för norra Sverige fortsätta. Vidare arbetar den s.k. ALA-gruppen vid Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med bl.a. styrelsen för teknisk utveckling med ett flertal projekt som syftar till att stimulera småskalig livsmedelsförädling, däribland småskalig mjölk-, charkoch sylttillverkning. Jag anser att det inom livsmedelsproduktionen liksom inom andra sektorer är viktigt att främja konkurrensen och ge utrymme för alternativa produktionsmöjligheter. Det är naturligtvis viktigt att lagstiftningen inte motverkar etablering av småskalig verksamhet. Lokal produktion och förädling är enligt min mening något positivt, som jag tror ligger i många konsumenters intresse. För att småskalighet och lokal produktion skall kunna utvecklas är det dock en grundläggande nödvändighet att konsumenternas säkerhet kan garanteras. Vi får inte ge avkall på säkerhetskraven för denna produktion. Livsmedelsverket kommer inom kart att redovisa ett uppdrag att utreda och lämna förslag om hur den småskaliga slakteriverksamhetens intressen skall tillvaratas utan att de grundläggande kraven på hygien m.m. åsidosätts. När det gäller den specifika frågan om försäljning av opastöriserad mjölk vill jag först påminna om varför vi över huvud taget pastöriserar mjölk. Pastörisering är en värmebehandling som genomförs för att man skall kunna konsumera mjölk utan att riskera att insjukna i infektionssjukdomar. Även om mjölken hos en frisk ko primärt är steril måste man alltid räkna med att den kan bli kontaminerad med mikroorganismer, främst från kons avföring och närmiljö, men också från de kor som har juverinflammation. Vid en sådan inflammation börjar smittämnet utsöndras innan kon visar några sjukdomssymptom. Inte alla inflammationer uppvisar heller symptom. Pastöriseringstvång infördes i Sverige år 1937. Det viktigaste skälet för att införa ett tvång var de talrika fall av nötkreaturstuberkulos som drabbade människor. Bekämpningen ledde till att tuberkulos nu i stort sett är utrotad i landet. Det finns även andra allvarliga sjukdomar som kan spridas med mjölk. Exempel på bakterier som kan förekomma i mjölk och som kan orsaka sjukdomar är salmonella, listeria och campylobacter. Salmonella är internationellt ökänd för sin förmåga att kunna spridas med opastöriserad mjölk. Pastörisering av mjölk är en effektiv åtgärd för att hindra smittspridning med mjölk och mjölkprodukter. Vi måste därför mycket noga överväga i vad mån undantag från pastöriseringskravet kan medges. Huvudregeln är att mjölk som saluhålls som livsmedel skall vara pastöriserad. En mjölkproducent får naturligtvis själv förbruka den opastöriserade mjölken i sitt hushåll, eftersom livsmedelslagen inte omfattar enskilt hushåll. Detta inkluderar givetvis också gäster. Svaret på Anders Nordins fråga är att jag inte har några avsikter att föreslå någon förändring av gällande regler i det avseendet. Marianne Samuelssons fråga handlar om att vissa människor inte tål pastöriserad och homogeniserad mjölk. Inga belagda forskningsresultat tyder dock på att allergi mot just pastöriserad mjölk förekommer. Homogenisering av mjölk är till skillnad från pastörisering inget hygienkrav utan ett svar på konsumenternas krav. Utan homogenisering — dvs. sönderdelning av fettkulorna i mjölken — bildas en gräddpropp överst i förpackningen. Den återstående mjölken blir tunn. Efter homogeniseringen får fettkulorna en storlek som är ungefär en tiondel av den ursprungliga. Marianne Samuelsson säger i sin fråga att homogenisering tycks leda till att kroppens vävnader tar upp för mycket fett från mjölken. Efter en rad studier kan dock konstateras att det inte går att visa att fettmolekylerna tränger in i blodet eller skadar kärlsystemet. Livsmedelsverket följer naturligtvis uppmärksamt den fortsatta forskningen på området. Margitta Edgren berör ett överklagande till regeringen av ett beslut fattat av livsmedelsverket. Livsmedelsverkets beslut, som har fastställts av regeringen, gäller innehållet i kungörelsen med föreskrifter om mjölk m.m. Dessa regler, tillsammans med 11 § första stycket i livsmedelsförordningen, föreskriver att en enskild som vill ha dispens från kravet att mjölk skall vara pastöriserad för att få säljas skall vända sig med en ansökan till livsmedels verket. Verkets beslut kan överklagas till kammarrätten. Ett antal sådana dispensansökningar har kommit in till livsmedelsverket och är under behandling. Jag kan naturligtvis inte uttala mig om dessa enskilda ärenden.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Vi har tidigare haft anledning att diskutera denna mjölkproduktion utanför mejerimonopolet, dvs. en annan typ av produktion. Svaret är inte påfallande annorlunda i dag än det var förra gången. Det är bara så att vi nu är flera som frågar. Det har helt nyligen lagts fram en livsmedelspolitisk proposition om ett avreglerat jordbruk, och den är närmast bakgrunden till dessa frågor. Nu skall alltså ord bli handling hos regeringen, och då undrar man hur detta ser ut. Vilka signaler sänder regeringen till sina statliga organ för att förverkliga den påstådda politiken? Nu finns det, som vi hörde, t.ex. en dispensansökan i detta fall hos livsmedelsverket, och det kan sägas vara ett pilotfall. Frågan är alltså: Kommer nu t.ex. Dörrödsmjölken att släppas fram som ett kontrollerat och tidsbegränsat försöksobjekt, som vi diskuterade här senast? Regeringen måste ju, efter den framlagda propositionen, medverka till att alternativ verkligen kommer fram, i detta fall alternativ till mjölkmonopolet. Hur skall regeringen gå till väga? Dörrödsmjölken är alltså inte längre ett enskilt fall, som handlar om en ny och annorlunda livsmedelsprodukt, utan det gäller en intressant principfråga, en tillämpningsfråga, dvs. vilka livsmedelspolitiska ambitioner regeringen har och vilka riktlinjer den tänker dra upp och fullfölja. I propositionen står det t.ex. att prisregleringen inte har stimulerat utveckling av nya produkter och att nysatsningar i dag hämmas. Statsrådet säger själv att han förutser att fler primärproducenter kommer att söka nya och mer direkta vägar till konsumenterna. Vad händer då om myndigheterna sätter krokben för denna nyproduktion och detta nytänkande? Det finns alltså redan i dag föregångare på området som motarbetas. Vad tänker jordbruksministern göra för att förhindra detta och för att se till att genomföra proklamerad ny livsmedelspolitik i det avseendet?
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för hans mycket märkliga svar. Han säger att ”konsumenternas val skall styra produktionen”. Det är bra. ”För att ytterligare gynna utvecklingen av alternativ och småskalighet i glesbygd” föreslår regeringen massor med pengar. Det är också bra. Jordbruksministern talar vidare om ”ett flertal projekt som syftar till att stimulera småskalig livsmedelsförädling, däribland småskalig mjölk-, charkoch sylttillverkning” samt om att ”ge utrymme för alternativa produktionsmöjligheter”. Det är bra. ”Det är naturligtvis viktigt att lagstiftningen inte motverkar etablering av småskalig verksamhet.” Detta är kanonbra. Sedan kommer det som är mer märkligt, när jordbruksministern talar om konsumenternas säkerhet. Han talar med en sällsynt okunnighet när han säger att mikroorganismer, främst från kons avföring och närmiljö, kan kontaminera mjölken. Det är otrolig brist på kunskap. Med den teknik som nu finns tvättas juvren av. Spenen har en slutmuskel. Sedan sätts spenkoppen på, och mjölken rinner ner i steril miljö direkt i kyltanken. Man kan alltså helt bortse från möjligheterna till kontaminering. Det inträffar naturligtvis också att kor får juverinflammationer, men det kan man se både vid de mätningar som mejerierna gör och vid de cellhaltsmätningar som bönderna själva gör. De kor som har juverinflammationer kan mycket lätt gallras ut, och de lämpar sig bäst att göra korv av. Det är struntprat att säga att detta är en risk. Vidare säger jordbruksministern att salmonella är ”internationellt ökänd för sin förmåga att kunna spridas med opastöriserad mjölk”. Men kära jordbruksminister! Vi bor i Sverige, och vi har en teknik som är vida överlägsen allt det som finns utanför detta land på mjölkområdet.

Herr talman! Tack för svaret, skall jag säga först. Här har jag den mjölk som Anita Stenberg talade om tidigare, från Skåne. Den är flygburen från Inga och Sven Petterssons framställning av opastöriserad mjölk. Det är, som Anita Stenberg också sade, mycket kontrollerad och ren mjölk. Ingen har tagit skada av den. Själv är jag en stadsmiljöpartist, men delvis uppväxt på komjölk från sommarladugården uppe vid Kalixälven, i andra änden av Sverige än den jag nu bor i, som granne till denne Dörrödsbonde. Om jag har tagit skada på det viset att jag har blivit för lång, skulle jag tro att det snarare beror på mina föräldrar. Jag tycker inte att jag har fått svar på min fråga om vilka initiativ man kan tänka sig att jordbruksministern kan ta för att stimulera en gårdsförsäljning, inte bara av den här typen av mjölk, utan även av många andra produkter. Jag tycker att Mats Hellström frångick frågan i just det avseendet. Gårdsförsäljning är ett oerhört populärt inslag i dagens Sverige. Från Skånes turistråd kan man inhämta att det finns en mängd gårdsbutiker bara i Skåne. Där nämns bl.a. Dörrödsbondens mjölk, men det finns allt möjligt annat också, t.ex. fårostproduktion och försäljning av biodynamiskt odlade produkter av alla möjliga slag. Sådant älskar alla de människor som i dag dväljs i stadskulturen att få direktkontakt med. Skall man med olika regler stoppa den typn av gårdsförsäljning som Dörrödsmjölken är ett exempel på, är det en skam som går rakt emot det Mats Hellström har talat om här.
Herr talman! Tack för svaret. Här handlar det på något vis om den lilla människan som har egna idéer och hans eller hennes kamp mot det stora samhället som har bestämt sig för hur världen skall se ut. Faktum är, och det säger Mats Hellström själv i sitt svar, att alla de tiotusentals människor i böndernas hushåll samt deras gäster som dricker opastöriserad mjölk aldrig har blivit sjuka. Alltså faller alla de argumenten för att man nu inte skall kunna ge dispens. Faktum är att hanteringen är mycket noggrann och hygienisk. Ärendet är mycket väl berett. Det har stötts och blötts i Lunds miljöoch hälsoskyddsnämnd, fram och tillbaka. Nämnden har besökt verksamheten. Distriktsveterinären har aldrig sett bättre ladugårdshygien under sina 30 år. Detsamma säger länsveterinären. Båda landshövdingarna, i Malmöhus län och i Kristianstads län, gör allt för att få livsmedelsverket att ta reson och bevilja fortsatt dispens. Konsumentverket och näringsfrihetsombudsmannen stöder verksamheten. Då vill jag fråga Mats Hellström: Vem bestämmer i en sådan här äkta intressekonflikt, som detta tydligen har blivit? Är det de lokala organen, med stor kunskap om ett ärende, eller är det alltid livsmedelsverket i Uppsala? I regeringens proposition sägs det å ena sidan att konsumenterna skall få välja mellan livsmedel av olika slag. Skillnaderna kan vara smak, ursprung eller produktionssätt. Å andra sidan lägger de statliga verken sin hand på dem. Vem satsar Mats Hellström på i det här pilotfallet? Stöder Mats Hell ström sin egen proposition eller anser han att verket även i fortsättningen skall gå emot tanken på en dispens för den här sortens produktion?

Herr talman! När det är så här många frågande blir det inte så mycket kvar till den siste, även om han kanske var den som lämnade in sin fråga först. Av tekniska skäl uppstår den här ordningen. Jag börjar med att tacka jordbruksministern för svaret. Men det var några saker i frågesvaret som jag skulle vilja ta upp.

Om det finns ladugårdar av hög standard, utrustade med mjölkrum som uppfyller bestämmelserna för hantering av livsmedel, bör väl även opastöriserad mjölk få säljas, om det finns en marknad för den? Tycker inte jordbruksministern det? Det stämmer enligt min uppfattning mycket väl med de intentioner som finns i den jordbrukspolitiska propositionen. Det är inte stöd och arbetsgrupper som behövs, utan det är en förståelse för den småskaliga produktionen och för innovationer. Den samhälleliga trögheten i den förändringsprocess som vi nu ser tjänar egentligen bara den etablerade storskaligheten och positionsbevarandets intressen. Först medverkar de själva i bromsprocessen. Får de sedan en chans, plagierar de småskalighetens nyheter, om denna varit så bra att de haft en chans att överleva som idéer. Vanligtvis upplevs allt nytt som ett hot, som till varje pris skall motarbetas med alla till buds stående medel. Jag är säker på att det är så man har upplevt Dörrödsfallet.
Herr talman! Jag skall göra några distinktioner i frågor som togs upp av Rune Rydén, Anders Nordin och Mona Saint Cyr, på den långa listan av debattörer. Det leder helt fel att göra pastörisering, värmebehandling, till kriterium för huruvida man uppmuntrar eller motverkar småskalighet. Det finns i andra länder utmärkta minimejerier som har möjlighet att pastörisera mjölk och som är fullt lörsamma. Man kan diskutera varför det inte finns sådana i Sverige och huruvida det finns krafter som motverkar konkurrens från sådant håll. Regeringen främjar småskalighet, och riksdagen anvisar pengar för att vi skall främja småskalighet också på mjölkproduktionsområdet, vilket jag har berättat om när jag nämnde det arbete som t.ex. STU och ALA-gruppen bedriver. Pastörisering är inte bara en teknisk fråga, men när man lyssnar på fråge ställarna får man intrycket att det skulle gälla något slags teknikalitet. Också i modern tid och vid användning av modern teknologi har det visat sig att pastörisering är viktig. Jag stöder mig i det avseendet givetvis inte bara på lekmannauppgifter, utan pastörisering är enligt medicinsk-hygienisk expertis viktig för att vi skall kunna undvika några av de allvarligaste sjukdomar som har präglat våra samhällen, som tuberkulos och salmonella. Salmonella är än i dag en allvarlig sjukdom, som sprids inte minst genom opastöriserad mjölk. Detta leder till att det måste göras mycket grannlaga bedömningar innan en dispens ges. Vad slutligen gäller alla de frågor som avser ett enskilt fall vill jag säga att det förvisso icke vore att bruka riksdagens talarstol rätt, om vi här skulle göra en bedömning av dispensärenden som berör betingelserna vid tre ladugårdar. Ärendena skall avgöras av den myndighet som har ansvaret för sådana frågor och får bedömas i ljuset av de beslut som fattas. Jag vill bestämt understryka som min mening, herr talman, att det inte är vi här i riksdagen som skall bedöma hur det förhåller sig i ett enskilt ärende.

Herr talman! Jag vill bara till jordbruksministern säga att det är bra om pastöriseringsfrågan inte görs till en huvudfråga — då kan vi föra bort den. Då borde det vara enkelt att bevilja en speciell dispens i detta fall. Vad sedan gäller småmejerier är det riktigt att det finns sådana nere på kontinenten. Men jordbruksministern nämnde inte att det på kontinenten i stor utsträckning säljs opastöriserad mjölk, utan att detta är förenat med några som helst problem. Varför kan vi inte få göra det här i Sverige, om inte annat så i begränsad skala?
Herr talman! Skillnaden mellan pastöriserad mjölk och opastöriserad mjölk är att den opastöriserade mjölken är levande, medan den pastöriserade är död. När den opastöriserade mjölken blir gammal blir den sur — den blir till ett slags fil — medan den pastöriserade ruttnar när den blir gammal. Den pastöriserade mjölken blir alltså skadlig. Det är betydligt större fara förenad med att dricka gammal sådan mjölk än med att dricka gammal opastöriserad mjölk, som snarast är välnärande. Såvitt jag förstått av vad jordbruksministern sagt tycker han att det är bra att 150 000 eller kanske upp till 200 000 människor dagligen testar den mjölk som säljs vidare. Det är ett fåtal av mjölkbönderna som inte dricker sin egen mjölk. Det är den bästa test som vi kan få. Eftersom jordbruksministern tycker att det är bra att bönderna dricker sin egen mjölk, vill jag fråga om han är beredd att ge direktiv till livsmedelsverket att tillåta försäljning av opastöriserad kvalitetsmjölk i små kvantiteter till speciella grupper.
Herr talman! Jordbruksministern sade själv att konsumenterna skall kunna välja avseende smak, ursprung, produktionssätt och förädlingsgrad, och det står också i propositionen. Låt mig hänvisa till gästkrönikören i tidskriften Alternativodlaren, Birgitta Dahl, som skriver så här: ”Vårt mål är att åstadkomma en omställning av jordbruket som ger alla människor tillgång till livsmedel som är ——— så nära användarna att de fortfarande är färska när de når matbordet.” Jag vill påstå att så är fallet med Dörrödsmjölken. Birgitta Dahl skriver vidare: ”Vi måste med andra ord arbeta på bred front för att få ett jordbruk som är bra för människor och miljö. Och det är det som kännetecknar regeringens jordbrukspolitik.” Jag vill säga: Visa det! Från regeringens sida tas alltså de steg som krävs för att vi skall åstadkomma en nödvändig omställning av det svenska jordbruket. Jag undrar, jordbruksministern: Kommer dessa steg att tas, från proposition till legal produktion?
Herr talman! Det är inte bara positivt med homogeniserad mjölk. Permeabiliteten i vävnaderna gör att de mycket små fettkulorna i den pastöriserade mjölken har lättare att tränga igenom än den opastöriserade mjölkens fettkulor, som är mycket större. Därför är den mjölken egentligen bättre. Vad gäller tuberkulosen kan det väl ändå inte vara möjligt att jordbruksministern i dag ser den som ett hot vid användning av opastöriserad mjölk.
Herr talman! Jag funderar över varför jag tackade för svaret, för egentligen fick jag inget svar på frågan hur jordbruksministern skulle vilja kreativt medverka till att försäljning av typen gårdsförsäljning utvecklas, nu när vi skall avreglera jordbruket. Denna dag är för övrigt sista inlämningsdag för motioner med anledning av den livsmedelspolitiska proposition som regeringen framlade härförleden och som syftar till en avreglering av jordbruket. Mats Hellström sade att han inte kan gå in på enskilda ärenden, och det skall han ju inte göra, eftersom vi har ett livsmedelsverk som har att ta ställning i dessa frågor. Men han och regeringen i övrigt hade i propositionen ett utmärkt tillfälle att politiskt uttala en vilja att bejaka och utveckla försäljning av typen gårdsförsäljning av opastöriserad mjölk. Det skulle ha blivit en politisk signal i den livsmedelspolitiska propositionen, som i sin tur hade givit livsmedelsverket en anvisning om hur det skulle agera i enskilda fall i framtiden.

Herr talman! Berith Eriksson har frågat mig om jag är beredd att vidta några åtgärder i anledning av att lantbruksstyrelsen begärt in renlängder av enskilda samebymedlemmar för att avgöra ärenden om bidrag för att skydda renägare mot ekonomiska förluster vid synnerligen svåra betesförhållanden. Bidrag för att skydda renägarna vid svåra betesförluster kan lämnas bl.a. till sameby för skadeförebyggande åtgärder. Fråga om bidrag prövas i Norrbottens län av länsstyrelsen. Lantbruksstyrelsen har utfärdat föreskrifter om detta katastrofskadeskydd. Av föreskrifterna framgår bl.a. att samebyn måste ha företagit renräkning i enlighet med rennäringslagens bestämmelser för att få bidrag. Länsstyrelsen i Norrbottens län har beslutat att elva samebyar, däribland Talma och Rautasvuoma, skall få ersättning av katastrofskadeskyddet under förutsättning bl.a. att fullständig renlängd redovisas till länsstyrelsen. Lantbruksstyrelsen har avslagit överklaganden från de två nämnda samebyarna med begäran att bidrag skall lämnas utan att renlängderna lämnas ut. Lantbruksstyrelsens beslut har nu överklagats till regeringen. Regeringen har ännu inte avgjort ärendena. Jag kan därför inte föregripa regeringens prövning av ärendet genom att i förhand göra något ställningstagande till ett ärende som för närvarande bereds i regeringskansliet.

Herr talman! Som jag tidigare sade är detta ett ärende som samebyarna har överklagat till regeringen. Vi håller just nu på att bereda ärendet, och beredningen kommer att gå så snabbt som det över huvud taget är möjligt. Vi måste emellertid ge de berörda samebyarna möjlighet att yttra sig, och vi måste se på det material som finns från de myndigheter som här har fattat besluten, nämligen länsstyrelsen och lantbruksstyrelsen. Så fort vi har ett färdigt beslutsunderlag skall jag naturligtvis offentliggöra det beslut jag kommer fram till.
Herr talman! För samebyarnas och renägarnas skull hoppas jag att detta inte tar alltför lång tid. Dessa har nämligen inte råd att slåss för sin rätt så mycket längre.

Herr talman! Siw Persson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta med anledning av ingrepp i Brattströmmen. Älvdalens kommun har av vattendomstolen erhållit tillstånd till schaktningsarbeten i Brattströmmen i Österdalälven. Syftet är att minska översvämningarna vår och höst runt Idresjön. Domen har överklagats till vattenöverdomstolen, som ännu inte meddelat dom i målet men däremot avslagit ett yrkande om inhibition. Eftersom det är fråga om ett markavvattningsföretag krävs tillstånd även enligt naturvårdslagen. Länsstyrelsen lämnade ett sådant tillstånd den 6 april i år. Detta tillstånd har överklagats till regeringen av naturvårdsverket, som yrkar att länsstyrelsens beslut upphävs och att regeringen beslutar om inhibition. Regeringen kommer inom kort att ta ställning till inhibitionsyrkandet. Som Siw Persson säkert känner till kan jag inte föregripa regeringens prövning av ärendet genom att i förhand göra något ställningstagande till ett ärende som för närvarande bereds i regeringskansliet. Jag vill dock avslutningsvis upplysa Siw Persson om att det enligt uppgift inte pågår något arbete i Brattströmmen för närvarande på grund av att det är högvatten nu. Enligt vattendomstolens dom får nämligen arbetena bara ske vid lågvatten.

Herr talman! Jag vill först angående regeringens beredning av ärendet upprepa något som vi har diskuterat förut, nämligen att jag faktiskt måste följa lag och ordning. Jag kan därför inte kommentera frågan om vilket beslut vi skall fatta eller när. Jag bara säger att vi skall fatta beslutet mycket snabbt. Som Siw Persson säkert uppmärksammade hade jag i slutet av svaret ändrat ett par ord i förhållande till det utdelade svaret. Jag bad nämligen för säkerhets skull mina medarbetare att ringa och kontrollera vad som pågår just i dag. Jag vill också vara försiktig i mitt svar. Om det är som Siw Persson säger, att arbete trots domen skulle ha pågått, så kan jag försäkra att vi mycket noga skall undersöka detta och se vad som kan göras. Det kan jag lova Siw Persson.

Herr talman! Jag vill föreslå att Siw Persson väntar med sin dom tills Siw Persson vet vad resultatet blev.

Herr talman! Sven-Olof Petersson har frågat statsministern om han är beredd att medverka till att oklarheter i fråga om medel till upprustning av Blekinge kustbana undanröjs. Frågan har överlämnats till mig. Regeringen har vid flera olika tillfällen redovisat sin syn på frågan om medel till Blekinge kustbana. Senast skedde detta vid en frågedebatt här i kammaren den 27 mars. Mitt besked i dag är detsamma som tidigare. Den ram för länstrafikanläggningsanslaget till Blekinge på 160 milj.kr. som vägverket har lagt fram är preliminär. Det slutliga beslutet om ramens storlek kommer att fattas av länsstyrelsen i samråd med vägverket. Om de båda parterna då inte kommer överens, kan frågan hänskjutas till regeringens prövning. Låt mig avslutningsvis ännu en gång slå fast att Blekinge kommer att få 150 milj.kr. till upprustning av kustbanan. I dagsläget måste vi dock låta den ordinarie planeringsprocessen ha sin gång och avvakta resultatet av det planeringsarbete som just nu genomförs på regional nivå.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
När ramen för länstrafikanslaget till Blekinge län bestämdes till 160 milj.kr. var avsikten att dessa medel skulle gå till landsvägarna. Men sedan fick vi beskedet att av dessa 160 milj.kr. skulle 150 milj.kr. betraktas som medel avsedda för Blekinge kustbana. Det innebär att man i detta läge har 10 milj.kr. kvar till de traditionella väganläggningarna. Vi har ett flertal stora projekt som är i behov av pengar. Jag tänker bl.a. på ett omfattande broprojekt vid Storöarna. Man behöver bygga om en öppningsbar bro över en segelled till en kostnad av ungefär 40 milj.kr. Bron måste åtgärdas med det snaraste. Om projektet inte kan genomföras måste man bygga en icke öppningsbar bro. Man får då en inseglingsled till Karlskrona som inte går att brukas för nöjestrafik, nyttotrafik eller militär trafik. De 160 miljonerna skall betraktas som preliminära, och det är gott. Då finns i alla fall förhoppningen att de kan växa till de 310 milj.kr. som vi anser minst behövs dels till de traditionella väganslagen, dels till kustbanan. Statsrådet slår fast att det skall komma 150 milj.kr. till upprustning av kustbanan. Men då kunde väl statsrådet här i dag lika gärna säga att vi skall få 150 milj.kr. till kustbanan och 160 milj.kr. till vägarna?
Herr talman! Det har varit många diskussioner i den här frågan. Jag har vid alla tillfällen sagt att man i Blekinge kan planera med ett anslag på 150 milj.kr. till kustbanan. I fråga om den totala ramen för länstrafikanslaget gäller för Blekinge, liksom för andra län, att ramen är preliminär. Jag kan inte uttala mig om detaljerna i övrigt när det gäller dessa ramar, lika litet för Blekinge som för andra län.

Den uppgift som jag nu lämnar kan ändå vara till viss vägledning vid bedömningen, när man i ett av dessa minsta län ställer i utsikt att inom en totalram som är begränsad fullt ut få vad man har föreställt sig.
Herr talman! Man planerar onekligen för att man skall få dels 150 milj.kr. till kustbanan, dels ett anslag till landsvägarna på den nivå man har fått tidigare, också med hänsyn tagen till en uppräkning med anledning av penningvärdets försämring. Man arbetar i Blekinge hårt med upprustningen av kustbanan. Det förs diskussioner med Kristianstads län för att driva trafiken i någon form av bolag. Vi ställer stora förhoppningar till att trafiken skall kunna fortsätta på kustbanan och bli bättre än vad den har varit tidigare år. Jag kan inte tolka statsrådets svar på annat sätt än att man för närvarande skulle ha en preliminär ram på 10 milj.kr. till landsvägarna när man tagit bort 150 milj.kr. från den totala ramen på 160 milj.kr. Med 10 milj.kr. till landsvägar kommer man sannerligen inte långt med tanke på vad kostnaden är för att producera 1 km landsväg eller att asfaltera en sträcka.
Herr talman! Jag har i tidigare sammanhang tillåtit mig att konstatera att 10 milj.kr. naturligtvis är för litet. Men längre än så i preciseringar kan jag inte gå. Jag har krav på mig från alla län att utlova ökade anslag såväl till vägar som till länsjärnvägar. Blekinge är i detta hänseende prioriterat. Blekinge har fått löfte om att planera för 150 milj.kr. till upprustning av kustbanan. Jag följer planeringen med stort intresse, och jag noterar att arbetet i Blekinge sker i en optimistisk anda. Jag hoppas att man också skall vara framgångsrik i detta arbete.
Herr talman! Visst hoppas vi att arbetet skall bli framgångsrikt, och det känns hoppfullt att Blekinge skall vara ett prioriterat område. Det är med stort intresse som vi ser fram emot de slutgiltiga och avgörande besluten.

Herr talman! Kent Carlsson har frågat miljöministern om hon har skaffat sig fakta som klart visar att den ”tekniska lösningen” i form av en bro över Öresund inte innebär några som helst hot mot Östersjön och den marina miljön. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Genom strömmätningar och omsorgsfulla beräkningar har danska och svenska experter sökt bilda sig en så säker uppfattning som möjligt om de konsekvenser för vattenströmningen genom Öresund och därmed för den känsliga marina miljön i Östersjön som anläggandet av en kombinerad bro/tunnelförbindelse mellan Köpenhamn och Malmö skulle medföra. Mätningsoch beräkningsresultaten har diskuterats och värderats i en ekologisk referensgrupp med representanter för SMHI, naturvårdsverket, fiskeristyrelsen, Askölaboratoriet och oceanografiska institutionen vid Göteborgs universitet. Med ledning av dessa undersökningar och olika modellstudier bedömer man att det är fullt möjligt att genom vissa justeringar av de ursprungliga tekniska förslagen och kompensationsmuddringar på den danska och den svenska sidan förhindra att negativa effekter för den marina miljön i Östersjön uppstår till följd av anläggandet av den fasta förbindelsen.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Inströmningen av syreoch salthaltigt vatten från Skagerrak och Kattegatt via Bälten och Sundet är oerhört väsentlig för Östersjöns marina miljö. Det handlar om torskens överlevnad och om att de föroreningar som i dag finns i Östersjön till viss del spolas ut. På detta sätt koncentreras inte föroreningarna i Östersjön. Kommunikationsministern säger här att experterna skulle vara eniga om att det är fullt möjligt att genomföra den föreslagna lösningen. Detta ifrågasätts av flera experter. Förste statsoceanografen hävdar bl.a. att man inte har studerat de långsiktiga effekterna av s.k. kompensationsmuddringar. Det handlar om att ta upp ganska stora hål i kalkstensgrunden som lätt kan slammas igen. Han menar att man inte har studerat hur det kommer att se ut efter 10, 15 eller 20 år då dessa håll fylls igen av slam och liknande. Genom denna åtgärd påverkar man vattenströmmarna till Östersjön. Just när det gäller Sundet är det väsentligt att inte påverka strömmarna. Där förs också rent salthaltigt vatten in till djupvattenområden i Östersjön som annars kommer att bli döda områden, om de inte får det vattnet. Det som ministern här säger låter mycket optimistiskt. Men statsoceanografen och SGU har haft invändningar mot de studier som har genomförts. Man säger också att arbetet inte har genomförts med ett långsiktigt perspektiv. Jag vill återigen ställa frågan: Kan man verkligen garantera att här inte finns något hot mot torsken, Östersjöns växter och andra organismer som lever i Östersjön?
Herr talman! Jag har noterat att alla uppgifter beträffande en fast Öresundsförbindelse ifrågasätts av någon i den här debatten, som fortgår både här och annorstädes. Som svar på frågan kan jag återigen bara hänvisa till de bedömningar som har gjorts i den rapport som den svenska Öresundsdelegationen, regeringsdelegationen, har framlagt när det gäller miljökonsekvenserna av en fast Öresundsförbindelse. I rapporten konstaterar man att delegationerna har gemensamt låtit undersöka och utvärdera de hydrologiska och ekologiska effekterna av en fast förbindelse. Bedömningarna har gjorts utifrån modellberäkningar av vattenströmmar genom Sundet, salthalt, temperatur m.m. som kan komma att förändras. När det gäller det kombinerade alternativet har både den danska och den svenska delegationen haft som utgångspunkt att en nollösning skall väljas med avseende på vattengenomströmning genom Öresund. Nollösningen innebär att volymen av den vattenmassa som strömmar genom Öresund samt mängden och fördelningen av salt och syre skall förbli oförändrade efter anläggandet av en bro i läget Malmö-Köpenhamn. Utifrån de beräkningar och modellkörningar som genomförts och som närmare har presenterats i dokumentet har det visat sig fullt möjligt att justera de tekniska förutsättningarna så att en nollösning uppstår.
Herr talman! Det är givetvis så att om man ifrågasätter sådana uppgifter skall man ha mycket på fötterna. Det tycker jag att man har när experter som statsoceanografen och även SGU just ifrågasätter möjligheterna att skapa nollösningar. Jag utgår från att man i den ganska glatta kalkstensytan skall hugga ut ett område på 1,5 km? till ett djup av 12 m för att garantera att samma vattenmängd kommer in i Östersjön. Det påverkar vilken typ av vatten som förs igenom, och på sikt påverkas den fördjupning som skall sprängas eller grävas ut på olika sätt av igenslamning. Detta, hävdar man, har inte undersökts tillräckligt. Här finns det en betydande risk att det faktiskt blir ett stort experiment som kan leda till att vi allvarligt skadar Östersjön, torsken och andra organismer som lever i det mycket känsliga havet. Det är därför som en Öresundsbro är ett mycket farligt experiment med Östersjön.

Herr talman! Margitta Edgren har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att behålla flygledningscentralen på Sturup. Under hösten besvarade jag här i riksdagen flera frågor beträffande Sturupcentralens framtid. Jag vill upprepa det jag då nämnde. Luftfartsverket har det övergripande ansvaret för att flygtrafikledningen i Sverige bedrivs på ett så rationellt och för flygsäkerheten tillfredsställande sätt som möjligt. Frågor om ledningscentralernas antal och placering ligger inom ramen för detta ansvar. Luftfartsverket har fattat beslut om en långsiktig strategi för utveckling av flygtrafikledningen, vilken omfattar två centraler, en i Sundsvall/Härnösand och en i Arlandaregionen. Sturupcentralen kommer enligt beslutet att drivas vidare i nuvarande omfattning åtminstone till början av 2000-talet. Garantier har även givits till berörd personal att ingen skall behöva flytta mot sin vilja. Den regionalpolitiska kommitténs betänkande innehöll ett förslag att förlägga en av centralerna till den regionalpolitiskt prioriterade landsdelen sydöstra Sverige. I remissbehandlingen framkom emellertid en rad problem med en sådan placering, varför regeringen inte funnit anledning att ta upp förslag i den regionalpolitiska propositionen. Mot denna bakgrund är jag nu inte beredd att vidta några särskilda åtgärder i denna fråga.
Herr talman! Tack, Georg Andersson, för svaret. På något vis kände jag igen svaret. För en halvtimme sedan ställde jag en fråga till Mats Hellström. Han hänvisade till att det i det fallet var livsmedelsverket som bestämde. Han kunde inte göra något. I detta fall hänvisar Georg Andersson i en annan fråga till att det är luftfartsverket som bestämmer. Det blir nästan hopplöst att få svar. Georg Andersson hänvisar också till att vi har diskuterat frågan tidigare. Ja, det har vi. Men den här gången var dels luftfartsverkets beslut endast preliminärt, dels hade regionalpolitiska kommittén inte redovisat sina ställningstaganden. Vi måste fundera på hur vi skall få alla våra uttalanden om regionalpolitiken, om att Hela Sverige skall leva osv., att bli till handling. När det gäller handling verkar det som om ministrar inte har något att säga till om, att det är verksbeslut som gäller. Det är verksbeslut som tydligt t.o.m. kan gå emot vad vi i riksdagen har satt som regionalpolitiska mål. Luftfartsverkets beslut är, menar jag, att motverka målen för regionalpolitiken. Dessutom tycker jag att det är en övertro på storskalighet och någon sorts gammaldags tro på att koncentration är det enda som alltid har ekonomiska fördelar. Den tekniska utvecklingen i framtiden talar mer för att länka samman mindre enheter för att minska sårbarheten i det totala flygledningssystemet. Kan kommunikationsministern försvara att ett statligt verk som i dag drivs decentraliserat skall ligga i Stockholm, dvs. centraliserat?
Herr talman! Ibland får vi statsråd kritik för att vi beslutar alldeles för mycket och lägger oss i saker som vi inte borde syssla med, i andra sammanhang får vi kritik för att vi beslutar för litet. I det här fallet ligger frågan faktiskt i riksdagen för behandling. Den regionalpolitiska kommittén hade förslag angående Sturup. Regeringen har som jag redovisat i mitt svar inte funnit skäl att ta upp detta förslag till diskussion, bl.a. mot den bakgrund som redovisats av luftfartsverket, där man konstaterar att en placering i sydöstra Sverige är dålig ur såväl ekonomisk synpunkt som personalrekryteringssynpunkt. Luftfartsverket beräknar att en utlokalisering till sydöstra Sverige från Stockholm skulle innebära en extra personalavgång på 10-15 96, vilket i dagens kärva läge med flygledningspersonal skulle leda till svåra konsekvenser för flygtrafiken. Det har regeringen tagit intryck av. Frågan ligger i det avseendet i riksdagen med anledning av den regionalpolitiska propositionen. Jag vet inte om Margitta Edgren eller andra har väckt motioner i frågan. När det gäller att göra en koncentration till två centraler tycker jag att det finns möjlighet och gott underlag för att försvara den utvecklingen. Det leder nämligen till en mycket kraftig besparing. Jag räknar med 1 miljard kronor under en femtonårsperiod som kan sparas på det sättet. Utvecklingen i Europa på detta område går också entydigt i riktning mot färre men modernare lufttrafikcentraler. Sverige planerar alltså i samma anda, men gör det mycket långsiktigt så att Sturup inte skall drabbas. Det rör sig här om en tioårsperiod av övergångssamordning.
Herr talman! Den regionalpolitiska kommittén var faktiskt överens om att om flygledningen skall bedrivas på två platser bör den av regionalpolitiska skäl finnas i norra och södra Sverige, alternativt sydöstra Sverige. Det var norr och söder som var kommitténs gemensamma åsikt. När det gäller flyttningen till Arlanda och personalläget kan man konstatera att det redan i dag är svårt att rekrytera flygledare. De flygledare som finns i Malmö och på Sturup är unga. De har en snittålder på 35 år. År 2000 kommer de att vara 45 år och fortfarande vara attraktiva som flygledare. De säger redan i dag att de inte kommer att vilja flytta med. De väntar inte de åren på flyttningen, utan de börjar redan i dag att söka sig andra arbeten, eftersom de kan finna alternativ. Återigen anser jag att ansvaret för den framtida flygledningen måste börja tas i dag. Enligt mitt sätt att se gäller det att följa regionalpolitiska kommitténs rekommendation med två orter, i norr och i söder.

Herr talman! Viola Claesson har frågat mig vad regeringen tänker göra för att stoppa Black Prince-trafiken mellan Göteborg och Köpenhamn, samt om regeringen är beredd att införa regler som förhindrar passagerartrafik med bekvämlighetsflaggade fartyg till och från svenska hamnar. Jag vill inledningsvis betona att sjöfarten är en internationell bransch. Internationella konventioner och överenskommelser spelar en avgörande roll. Utrymmet för nationella särregler är begränsat. Regeringen har därför inte någon möjlighet att förbjuda fartyg med viss flagg eller besättning att trafikera svenska farvatten. Däremot kan vi — vilket vi också gör — verka för att de internationella bestämmelserna skärps. Vidare kan vi intensifiera kontrollen av fartyg i våra farvatten. Sådana åtgärder har redan inletts. Dessutom vill jag poängtera att vi för svensk del sagt klart nej till internationella registerlösningar som sjöfartspolitisk metod. Jag vill också framhålla att vi genom att undanta färjetrafiken från sjöfartspolitiskt stöd velat undvika en snedvridning av konkurrensen i den nordiska färjesjöfarten. Vi har från svensk sida vid upprepade tillfällen fört fram våra farhågor inför att färjor registrerade i de norska och danska internationella registren skulle introduceras på den nordiska marknaden. När vi fick signaler om planerna på att sätta in Black Prince i trafik mellan Göteborg och Köpenhamn tog vi från svensk sida ett omedelbart initiativ till att diskutera denna fråga vid ett nordiskt statssekreterarmöte. Vi framförde då från svensk sida vårt starka ogillande över dessa planer och inför risken att man därigenom slår sönder den omfattande och viktiga nordiska färjesjöfarten. Hittills har vi inte fått några signaler om att den noska regeringen skulle vara beredd att ändra NIS-lagstiftningen. Enligt gällande internationella regler kan vi kontrollera att Black Prince uppfyller gällande säkerhetskrav. Reglerna medger däremot inte ett förbud mot Black Prince på grund av fartygets flagga eller besättningens nationalitet. Fenomenet Black Prince skall med andra ord helt och hållet tillskrivas den norska sjöfartspolitiken. Beträffande Viola Claessons andra fråga vill jag erinra om de åtgärder om utvidgad säkerhetskontroll som de skandinaviska sjösäkerhetsdirektörerna enades om omedelbart efter Scandinavian Star-katastrofen. Vi har vidare i den nordiska kretsen enats om att internationellt verka för en höjning av säkerheten för passagerarfartyg i färjetrafik. En utgångspunkt blir därvid att kunna lägga fast en lägsta acceptabel standardnivå för färjor som skall tillåtas trafikera de nordiska länderna.